Herr talman! Det fanns i herr Birger Anderssons anförande ett ganska påtagligt drag av raljans när han talade om denna fråga. Han började med att göra sig lustig över att han inte visste vad bokstäverna KRUM betydde — i och för sig ett ganska märkligt erkännande när man skall delta i en riksdagsdebatt om just den organisationen. Han fortsatte med att säga att KRUM sagt sig vara den »enda» organisation som gjorde någonting för kriminalvården utanför de statliga myndigheterna. Det är också alldeles felaktigt, ty vi vet alla att det finns andra sammanslutningar som gör stora insatser. Men det finns en annan organisation som jag delvis betraktar som en parallellorganisation, nämligen RFHL. Det är kanske också fyra svåra bokstäver för herr Birger Andersson, men de betyder Riksförbundet för hjälp till läkemedelsmissbrukare. Denna organisation utför ungefär motsvarande arbete på sitt område, och den får i år ett statsbidrag på över 150 000 kronor. Det kanske viktigaste i herr Birger Anderssons anförande var kritiken av KRUM från synpunkten att KRUM hade kritiserat delar av den officiella kriminalpolitiken. Han talar här om att organisationen har fått så stor publicitet, att man med »buller och bång» fört fram olika krav, att man har »misstänkliggjort» kriminalvården och att kriminalvårdsstyrelsen förklarat att KRUM gjort endast obetydliga insatser. Det är väl alltid på det sättet att om de statliga myndigheterna får kritik, söker de vifta bort den genom att påstå att kritikerna »misstänkliggör» de insatser som utförs. Jag för min del hälsar med glädje att debatten på detta område har intensifierats. För första gången på flera år har det i Sverige vuxit fram en uppmärksammad opinion för en modernare kriminalvård. Den opinionen har lett till bildandet av KRUM, som satt flera av dessa frågor i brännpunkten. För att glädjas åt det nya positiva intresset för kriminalpolitiken är det långt ifrån nödvändigt att instämma i allt KRUM säger. Man kan anse att KRUM har fel på väsentliga punkter men ändå uppskatta att en rad av de frågor som tidigare varit illa belysta nu blivit ställda i debattens centrum. Varje möjlighet att finna nya och bättre lösningar måste tas till vara. Vad det gäller är ju framtiden och livsmöjligheterna för flera tusen svenska medborgare som av olika skäl och på olika sätt råkat i olycka och kommit i konflikt med samhället. Jag bär inte på illusionen att en majoritet av svenska folket i dag kräver en humaniserad och mer progressiv kriminalpolitik än den vi har. Bland många människor lever naturligtvis kvar den primitiva föreställningen att brottslingar skall »klämmas åt», att man inte skall »dalta» med dem, att kriminalvården kostar för mycket pengar. Den opinionen var stark och politiskt betydelsefull vid 1950-talets början, när Roxtuna av vissa människor kallades för Lyxtuna. Att det nu har vuxit fram en uppmärksammad opinion, som driver på från motsatta utgångspunkter, bör alla progressiva politiker glädjas åt. Det kommer för framtiden att göra det lättare för regering och riksdag att fatta beslut som kan fördjupa och förbättra människovården i svenska fångvårdsanstalter.

Herr talman! Jag får beklaga att jag inte är samma allvarliga statsman som herr Ahlmark, utan raljerar något med dessa ting. Jag tycker nämligen att uppläggningen av denna fråga var sådan att man inte behöver se alltför gravallvarligt på den. Fru Elvy Olsson var något förvånad över att det finns andra organisationer som uträttar en hel del, bl.a. en hel del kvinnoorganisationer. Det borde hon såsom en av våra kvinnliga ledamöter i någon mån ha känt till — det är förstås inte nödvändigt, men jag säger bör. Beträffande fångvården skulle man efter den senaste talarens inlägg närmast kunna hysa den uppfattningen att fångvården i detta land är så inhuman att alla krafter bör sättas in för att humanisera den. Det är inte alls på det sättet. Vi har undan för undan skapat om hela den svenska kriminalvården. Under det senaste årtiondet har det byggts en del nya anstalter efter nya metoder. Dessa nya anstalter kan närmast karaktäriseras som förläggningsbostäder kring industrier, där de intagna får pröva på att uträtta ett arbete, att känna på vad det vill säga att vara verksamma människor i ett vanligt, välordnat samhälle. Den propaganda som KRUM har bedrivit har riktat sig mot kulverten och murarna kring Kumlaanstalten, omöjligheten för fångarna att egentligen kunna blomma ut till ett socialt, kulturellt och rikt liv. Vi skall emellertid inte glömma att det vid dessa anstalter anordnas studiecirklar, föreläsningar, hobbyverksamhet och mycket annat. Jag är medveten om att KRUM har anordnat studiecirklar vid en del anstalter, men dessa är betalda av ABF. En hel del andra organisationer har också satsat pengar för att kunna åstadkomma ett något så när normalt liv för de intagna innanför murarna. När man emellertid har läst en del av den propaganda som emanerar från KRUM, har man fått intrycket att de anser att människor alltjämt föses in i gamla tiders celler. Man nästan anar hur kedjorna rasslar kring benen på dem. Det har visserligen inte herr Ahlmark sagt så det behöver han inte polemisera mot, men man får det intrycket när man läser en del av den propaganda som ytterst är inspirerad av kretsar närstående KRUM. Det kan vara mycket mer att tilllägga, men jag skall till sist bara nämna en sak. Jag träffade en man, en av personalen vid en av våra större fångvårdsanläggningar, som berättade en del om arbetet där. Han sade att sedan KRUM kom till har vissa svårigheter ökat, ty nu tror en del av de intagna att de är något slags föreningsmedlemmar inom murarna som kan göra ungefärligen som de önskar. Det har försvårat arbetet, gjort det tyngre och framför allt gjort det oroligare på anstalterna. Alla de vackra ord som fru Olsson och herr Ahlmark som motionärer har strött över KRUM kan därför icke underskrivas av dem som är verksamma ute på anstalterna — och inte heller av statsutskottets majoritet.
Herr talman! Herr Birger Andersson talar så allmänt. Han förklarar att han inte polemiserar mot mig, och det är alldeles riktigt. Jag skulle vilja säga att han inte heller har polemiserat mot KRUM, ty ingen har väl gjort gällande att vi har kvar det 1800-talsmässiga cellsystemet med kedjor som rasslar dagarna i ända osv. Det var därför snarast ett litet demagogiskt kåseri som herr Andersson underhöll första kammaren med. Det är också alldeles felaktigt när herr Andersson påstår att de anställda i kriminalvården är negativt inställda till KRUM. Tvärtom är en rad av de anställda i kriminalvården medlemmar av KRUM, verksamma i KRUM:s eget arbete och har försett KRUM med en hel del av de synpunkter som organisationen för fram i debatten. Man behöver visst inte gilla alla de synpunkterna. Men man kan inte förneka att KRUM i sin styrelse och bland de aktiva ute i landet har en rad av de personer som arbetar i kriminalvården. Vad man kritiserat från KRUM:s sida är t.ex. frivårdens utformning, bristen på psykologer inom fångvårdsanstalterna, fritidsverksamheten, bristen på kontakt mellan en anstaltschef och de intagna, arbetsdriftens utformning etc. Det är en rad av de problem som är värda en seriös debatt, herr Andersson, och inte bara kåserier. Till slut vill jag anknyta till den punkt som kommer upp om en kvart; fångvårdsanstalters storlek och Kumlaproblemet. Det är inte alls så att kritiken mot Kumla-anstalten har byggt på att muren är för hög och att kulverten är för lång. Det är ett antal andra väsentliga faktorer, som försvårar vården av de intagna på de stora fångvårdsanstalterna och försvårar resocialiseringen, som den seriösa debatten om Kumla-anstalten har handlat om. Men herr Birger Andersson har tydligen inte följt med den debatten. Därför vill han inte att KRUM skall få statsanslag.

Herr talman! Om herr Birger Andersson haft möjlighet att sedan elva år följa med i den kriminalpolitiska debatten, varför förvränger han i så fall sina motståndares mening på varje punkt?

Herr talman! Vi har i den till denna punkt fogade reservationen yrkat avslag på partistödet. Vi har gjort det varje år sedan stödet beslöts, och några nya synpunkter på frågan kan jag inte tillföra debatten i dag. Vi har ansett att en viktig förutsättning för att politiska partier skall kunna verka fritt och kanalisera medborgarnas åsikter är att de inte ställs i ett obehörigt beroendeförhållande till vare sig staten eller ett fåtal enskilda finansiärer. Det kan inte förnekas, att finansieringen av partiernas verksamhet inrymmer många svåra problem. Även om partistödet i dag utgör bara omkring hälften av partiernas sammanlagda inkomster, är det dock klart att en bidragspost av den storleksordningen aldrig tidigare har förekommit. Det kan också väntas att partistödets relativa andel av partiernas intäkter kommer att successivt öka. Redan nu kan man notera en viss nedgång av frivilliga bidrag under motivering av partistödets existens. Partierna blir något av halvstatliga institutioner och mister något av sin folkliga förankring, en utveckling som är rakt motsatt den vi önskar. Det finns naturligtvis också en risk för att partierna byråkratiseras och att den interna partidemokratin blir lidande på att partierna blir mera oberoende av medlemmarnas insatser. Man kan befara att partierna, hellre än att sätta till tid och krafter för att försöka förmå medlemmar och sympatisörer till personliga uppoffringar och aktiva insatser, kommer att träffa uppgörelser om att höja det statliga stödet. Till de skäl som ytterligare kan anföras hör att ett stöd innebär en konservering av den nuvarande partistrukturen, och det är också någonting som inte kan vara förenligt med demokratins anda. Herr talman! Jag skall inte göra någon vidare utläggning i ärendet utan ber att få yrka bifall till den vid punkten fogade reservationen.

Herr talman! Detta ämne har diskuterats åtskilliga gånger, och det finns ingen anledning att dra upp en stor debatt i dag. När jag lyssnade till herr Kaijser, fick jag intrycket att högern har mycket dåliga erfarenheter av det här stödet. Om man inom högern har märkt en sämre folklig förankring sedan stödet tillkom, är det givetvis förklarligt att högern nu inte vill vara med. Jag tror dock att de andra partierna har ansett och alltjämt anser att partistödet har varit till gagn. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag. att enligt hans uppfattning flertalet röstat för ja-propositionen.

Herr talman! Egentligen är det inte nödvändigt att säga så förfärligt mycket utöver vad som har anförts i reservationen på denna punkt. Av reservationen framgår, att det bemyndigande som Kungl. Maj:t har att lösa in polishus i olika delar av landet ännu inte har medfört några väsentliga betalningsåtaganden för de kommande budgetåren. Vi hyser därför den meningen att det bör vara tillräckligt med den medelsanvisning som vi föreslår för nästa budgetår, nämligen 20 miljoner kronor. Sedan ligger det ju självfallet i Kungl. Maj:ts hand att avgöra i vilken utsträckning och i vilken takt inlösen skall ske. Jag tror att det skall vara möjligt för Kungl. Maj:t att i huvudsak fullfölja sina planer även med den anslagsbegränsning som vi här föreslår och som vi med hänsyn till det budgettekniska läget för närvarande också anser vara befogad. Enligt vad som har upplysts återstår på investeringsanslaget i dag odisponerat betydande belopp. En ganska stor procent av de medel som riksdagen har anvisat har ännu inte utnyttjats. Om propositionens förslag i fullmaktsfrågan kommer att godtagas — så kommer väl att ske, ty på den punkten har vi reservanter inte gjort några invändningar — kommer att till Kungl. Maj:ts förfogande under nästa budgetår stå ganska betydande medel för detta ändamål. Med denna motivering, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! När polisväsendet förstatligades för ungefär tre år sedan var det meningen att staten skulle överta ansvaret för lokalhållningen. Visserligen hade den s.k. stadsutredningen föreslagit, att kommunerna fortfarande skulle vara skyldiga att hålla lokaler för polisen. Det blev dock inte statsmakternas beslut. Om vi studerar vad som då förekom, finner vi att man i första hand synes ha tänkt sig att staten skulle disponera befintliga polishus mot hyra men att förberedelser skulle vidtas för successiv inlösning av de polishus som det ansågs lämpligt att inlösa. Givetvis kunde man också tänka sig att bygga nya polishus i statlig regi. Det anslag som vi nu debatterar tycks emellertid ha använts även för andra ändamål. Man synes använda det, förutom till inlösning av äldre polishus och byggande av polishus i statlig regi, till att inlösa polishus som kommunerna bygger efter hand enligt överenskommelse med staten. Frågan är väl om det från början varit avsett att staten skulle slå in på den vägen. Här fungerar kommunerna som byggherrar för staten. På det viset kommer man undan de ganska krångliga statliga byggnadsbestämmelserna och får kanske även en bättre standard på dessa polishus än man hade fått om man måst hålla sig till statliga normer. Dessutom belastas kommunerna med en hel del kostnader och besvär i samband med denna byggnation. Vid studium av propositionen lägger man märke till att det just på den na anslagspunkt inte lämnas någon upplysning om medelstilldelning eller medelsförbrukning. Jag har gått till riksrevisionsverkets budgetredovisning för 1966/67, det senaste budgetår som är avslutat, och där funnit att för detta år anvisades ett anslag av 40 miljoner — tidigare fanns 10 miljoner som inte utnyttjats under den tid då polisväsendet hörde till inrikesdepartementet. Men så redovisas utgifter under detta anslag på 81,2 miljoner och inkomster på 50,2 miljoner utöver anslagen, alltså en nettoutgift på 31 miljoner, varefter till nästa budgetår balanseras 19 miljoner. Jag har försökt ta reda på vad dessa inkomster på drygt 50 miljoner är för något och fått den förklaringen att de bestod av kontoöverföringar av teknisk art som sammanhängde med övergången till ADB-system. Anledningen till att det inte finns någon redovisning i propositionen är kanske att man velat undvika frågor på denna punkt. Men jag tycker att saken är så pass anmärkningsvärd att den bör redovisas för riksdagen. Det skulle vara mycket intressant att veta vad utgifterna på 81,2 miljoner egentligen avser, när riksdagen hade anvisat sammanlagt endast 50 miljoner. Det bemyndigande som riksdagen lämnade i fjol gav rätt att teckna kontrakt om övertagande av polishus, varvid köpeskillingen skulle fördelas på tre år. Detta bemyndigande föreslås upprepat i år. Men studerar vi litet närmare vad som skett finner vi att köpeskillingen erlagts med en gång för de polishus som hittills blivit inlösta. Och med undantag för det stora polishuset i Göteborg tycks inte någon uppdelning av köpeskillingen vara planerad. Det är angeläget att en ordentlig redovisning lämnas också på denna punkt. Att jag kommit att intressera mig för dessa problem beror på att man i min hemstad Kungälv just nu bygger ett polishus. Det bygget beslöts av stadsfullmäktige i slutet av år 1966, två år efter det att polisväsendet blivit för statligat. Där har byggnadsstyrelsen gjort en utfästelse, visserligen med alla reservationer, att inlösa polishuset inom ett år efter färdigställandet; det är inte tal om någon uppdelning av köpeskillingen på flera budgetår. För att finansiera detta polishus har kommunen varit tvungen att ta ett amorteringslån på fem år. Amorteringarna har redan börjat, och de innebär mycket stora likviditetspåkänningar för kommunen. Jag tycker nog att man här från statens sida utnyttjar kommunerna litet grand i överkant. Nu är kommunerna mycket angelägna att få dessa polishus. I det här fallet var det konkurrens mellan två kommuner var polischefen skulle placeras. Jag förmodar att det var ganska lätt för rikspolisstyrelsen att få ett medgivande av Kungälvs stad att bygga ett polishus under förutsättning att polischefen placerades där. Nu hör emellertid till saken att rikspolisstyrelsen arbetar på en koncentration av polisen, och det har också nyligen tillsatts en utredning med uppgift att försöka minska antalet polisdistrikt. Ett av de polisdistrikt som allra mest befinner sig i farozonen är Kungälvs polisdistrikt. Man är alltså i den situationen att staden bygger ett polishus som byggnadsstyrelsen utan någon förpliktelse har lovat att inlösa, samtidigt som man har, tycks det, mycket avancerade planer på att dra in polisen. även om det inte blir en total indragning kommer det under alla förhållanden att bli en avsevärd nedskrivning av den polisstyrka som är stationerad i staden. Dessa förhållanden är ganska märkliga, och det är mycket svårt att få något sammanhang i vad utskottet har skrivit på denna punkt; det kanske delvis beror på att utskottsutlåtandet är dåligt korrekturläst och det finns en ofullständig mening i det. Det är därför svårt att riktigt klara ut hur man har tänkt sig fördelningen på flera budgetår. Det är ganska väsentligt att nu få reda på hur stora åtaganden staten har gjort gentemot kommunerna när det gäller inlösen av polishus. Den prutning som eventuellt kan komma i fråga bör under inga förhållanden gå ut över kommunerna; de är helt oskyldiga i detta fall. Vi får väl känna det som en hederssak att åtminstone bevilja så pass stora anslag att staten kan fullgöra de åtaganden som redan är gjorda. Jag skulle vara intresserad av att få en redovisning på den här punkten över vilka kontrakt som är skrivna, vilka utfästelser som är gjorda, hur mycket vi i dagens läge är skyldiga kommunerna och när denna skuld skall infrias. Det är väsentligt att vi får en sådan redovisning för att kunna bedöma detta ärende.
Herr talman! Det är riktigt att kommunerna är angelägna att få snabba besked om inlösen av polishus, lika angelägna som de är att staten skall inlösa dessa polishus, Om man utsträcker den tid, under vilken erläggandet av köpeskillingen skall ske, blir möjligheterna att inlösa mindre. En tidsgräns vid tre år skapar bättre möjligheter härvidlag än en gräns vid fyra år. Utskottsmajoriteten vill inte vara med om en förskjutning av tiden, eftersom vi anser att det på ett mindre lämpligt sätt kan drabba kommuner som är i den situationen att de gärna vill få sina polishus inlösta. Jag kan meddela att byggnadsstyrelsen för närvarande har planer på att under de närmaste fem budgetåren inlösa polishus som är färdigbyggda den 1 januari 1968 för ett sammanlagt belopp av cirka 70 miljoner kronor. Inlösen av polishus, som kommer att färdigställas efter den 1 januari 1968, beräknas under samma tid dra en kostnad av omkring 150 miljoner kronor. Dessutom planeras vissa byggnader i statlig regi för 40 å 50 miljoner kronor, polishuset i Stockholm inte inräknat. Om man nu skjuter fram den tid, för vilken pengarna är anslagna, ett år blir möjligheterna mindre. Vi har inte i år, liksom inte heller förra året, velat minska möjligheterna härvidlag. Det är därför utskottsmajoriteten har följt regeringens förslag.

Herr talman! Den redogörelse som herr Birger Andersson nu lämnade kan man väl knappast kalla för tillfredsställande. Han nämnde tre belopp — 70 miljoner för polishus byggda t.o.m. 1968, 150 miljoner för polishus byggda efter 1968 och 40—50 miljoner för polishus som skall byggas i statlig regi. Mot detta kan man ställa att byggnadsstyrelsen under tre år har uppgivit en och samma siffra för värdet av de polishus som skall inlösas, nämligen 130 miljoner kronor. Denna siffra har stått oförändrad hela tiden. Det märkliga tillvägagångssätt som här förekommer, nämligen att kommunerna fungerar som byggherrar åt staten och tydligen efter åtagande bygger polishus som staten sedan lovar att inlösa, berördes inte alls av herr Birger Andersson. Han talade om att kommunerna har rätt att kräva inlösen av polishus som de har. Men det är ju här fråga om polishus som skall byggas under de närmaste åren. Den plan som föreligger och som har utarbetats av byggnadsstyrelsen sträcker sig beträffande byggnader fram till 1972 75. En mycket stor byggnation är alltså förestående, och det är inte fråga om inlösen av polishus som kommunerna har, utan av polishus som kommunerna kommer att få. Vi skulle vilja ha en något fylligare redogörelse för dessa omständigheter. Om inte herr Birger Andersson är i tillfälle att lämna en redogörelse kanske justitieministern, som infunnit sig i kammaren, kan göra det.

Herr talman! Jag tror inte att det vore lämpligt av mig att här i kammaren gå in i detalj på de projekt som är igångsatta eller som är avsedda att sättas i gång. Om kammarens ledamöter ser de två tabeller, som jag har här i min hand, antar jag att ledamöterna är tacksamma för att jag lägger dem åt sidan och inte försöker plöja igenom dem i detalj. Men jag skall gärna tillhandahålla dem för den som är intresserad av detaljerna. Frågan om det kommunala byggandet har öppet redovisats för riksdagen i 1966 års statsverksproposition, där byggnadsstyrelsen som motiv för sitt anslagsäskande säger: »Förhandlingar pågår om förvärv av vissa polishus som är uppförda eller avses bli uppförda av kommuner eller enskilda.

Riksdagen hade inga invändningar mot mitt uttalande.

Herr talman! De siffror som herr Birger Andersson här redovisat och de betalningsåtaganden som de kommer att medföra ligger — såvitt jag förstår och såsom herr Tistad också har påpekat — ganska långt fram i tiden och är kanske inte relevanta i den diskussion som vi för här i dag. Vad jag tycker skulle vara av intresse vore att få en närmare belysning av budgetsituationen i dag på detta område. Enligt vad som har upplysts skulle i dag av detta speciella investeringsanslag fortfarande vara odisponerat ett belopp av 32 miljoner kronor eller när gående års riksdag anvisade. Om propositionens förslag till fullmakter kommer att godtas, skulle — som jag tidigare sagt — till Kungl. Maj:ts förfogande från och med denna dag och till utgången av nästa budgetår stå inte mindre än omkring 92 miljoner kronor för inlösen av polishus. Det förtjänar att påpekas att det inte alls här är fråga om att ett bifall till reservationen skulle innebära att inlösningsverksamheten helt avbryts. Räknar man från dags dato till och med budgetåret 1970/71 — vilket är den tid som propositionen berör — finner man att volymen sänkts från 112 miljoner till 92 miljoner kronor eller med cirka 18 procent. Det är, skulle man tycka, en inte alltför avskräckande prutning med hänsyn till det allmänna budgetläget som vi i så många olika sammanhang i dag får ta hänsyn till.
Herr talman! Jag nödgas ta med mig dessa tabeller upp i talarstolen igen, men jag skall försöka inskränka mig till några få siffror. För innevarande budgetår, alltså 1967/68, beräknas inlösningskostnaden uppgå till 57,4 miljoner kronor och för nästa budgetår till 40 miljoner kronor. I långtidsbudgeten har man sedan för budgetåren 1969 71, 1971 73 tagit upp kostnaderna till 70 miljoner kronor per år. Att nu skära ned detta anslag skulle helt enkelt betyda att vi gör en siffermässig besparing på den statliga budgeten, men den går ut över kommunernas planering och innebär icke någon samhällsekonomisk besparing.
Herr talman! Justitieministerns redovisning hade lika stora luckor som herr Birger Anderssons. Det är en relevant punkt som han utelämnar, och det är huruvida köpeskillingen i varje särskilt fall uppdelas på flera budgetår. När man läser statsverkspropositionen och utskottsutlåtandet får man den uppfattningen att staten på grund av alla tecknade kontrakt om övertagande av polishus har ådragit sig en skuld, som skall betalas under de närmast följande två budgetåren, och att man därmed har åtaganden för ungefär 20 miljoner kronor årligen för de följande budgetåren. Nu är det väl budgetåret 1970/71 som man genom årets beslut skulle inteckna med 20 miljoner kronor. Men såvitt jag kan förstå är det fyra polishus som hittills är inlösta: Norrköping, Karlstad, Piteå och Borås. Dessa polishus har betalats i sin helhet vid ett tillfälle, och det finns ingen skuld för de kommande åren. Jag tycker att detta är synnerligen viktigt, därför att motionen bygger på ett antagande att vi har bundit oss för betalningar under tre å fyra kommande budgetår på 20 miljoner kronor för varje år och att anslaget är beräknat med hänsyn till det. Reservationen går ut på att man skall skjuta fram betalningarna ytterligare ett år och fördela dem på inte tre utan på fyra budgetår. Detta är ju ett slag i luften om föreskrifterna i riksdagens bemyndigande inte tillämpas, utan man betalar kontant. Då finns det ingen anledning att föra detta resonemang, utan då har vi bara att vid detta tillfälle ta hänsyn till vilka åtaganden, skriftliga eller moraliska skulle jag vilja säga, man gjort gentemot kommunerna. Vad har man lovat kommunerna? Vilka byggen är för närvarande i gång, och vilka förpliktelser har vi gentemot kommunerna? Hur dessa förpliktelser än har kommit till, även om de kommit till i strid mot ett riksdagsbeslut, kan vi inte komma ifrån dem. Vi kan inte svika kommunerna i detta fall, utan det måste vara en hederssak för riksdagen att alla förpliktelser infrias. Men därutöver anser jag att vi har valfrihet.

Herr talman! Det föreligger en moralisk skyldighet för staten att uppfylla de löften som man givit. Jag undrar t.ex. vad göteborgarna säger om de inte får en avbetalning på 10 miljoner nästa år och 14 miljoner året därpå. Vad säger kammarledamöterna från Västerås, om Västerås inte får sina 11 miljoner för nästa budgetår? Det finns flera andra som jag skulle kunna fråga. Det kanske inte rör sig om så stora belopp som dem jag här nu nämnt, men de bör dock vara av en viss betydelse: Ljusdal 2,2 miljoner, Fagersta 3,2 miljoner, Täby 6,5 miljoner. Skall vi låta dessa orter vänta? Är det det som folkpartiet vill?

Herr talman! Men justitieministern menar väl inte att alla de polishus som är upptagna i denna tablå representerar formella åtaganden gentemot kommunerna? I en hel del fall rör det sig under alla förhållanden ännu bara om en planering. Justitieminstern försöker nu ge den föreställningen att alla belopp som är inprickade i byggnadsstyrelsens långtidstablå för byggandet av polishus också motsvarar reella åtaganden. När justitieministern frågar vad man säger i Västerås om man inte får sina 11,2 miljoner, så skulle jag kunna tala om att Västerås enligt denna plan ursprungligen inte skulle ha fått 11,2 miljoner utan 19,94 miljoner för byggnader och 1,2 miljon för marken. Men när byggnadsstyrelsen för detta budgetår inte fick de 70 miljoner som den ville ha utan endast 40 miljoner kronor, så strök man Över siffran 19,94 och satte dit 10,0 miljoner i stället i en enkel operation. Tydligen var åtagandet inte värt mer än att man kunde göra denna justering. Man skall inte försöka bilda en föreställning att allt vad som är upptaget i denna plan också är betalningsförpliktelser, Så är det säkert inte, herr justitieminister.
Herr talman! Jag sade nyss, när jag stod i denna talarstol, att det inte förelåg några skriftliga åtaganden men väl däremot en moralisk skyldighet för staten att uppfylla de löften som har getts. Nu kunde man inte klara dessa ytterligare 9,94 miljoner kronor till Västerås för nästa budgetår, eftersom vi inte ansåg att vi kunde begära att riksdagen skulle anvisa mer än sammanlagt 40 miljoner kronor för detta ändamål det budgetåret. Vi måste därför skjuta på det hela litet grand. Men att pruta ner anslaget till hälften, 20 miljoner kronor, omöjliggör ju all vår planering. Vi har i båda kamrarna tidigare här i dag diskuterat frågan om anslagen till polisväsendet, bl.a. till den lokala polisorganisationen. Man har då från oppositionens sida velat förstärka personalorganisationen inom polisväsendet med ytterligare 144 tjänster utöver vad Kungl. Maj:t begärt. Det är en fantastisk siffra; den skulle innebära att det blir litet mer 1,1 polisman för varje distrikt. Vad som är viktigare är att polisen får rationella arbetslokaler, där polismännen kan utföra ett effektivt arbete. Försöker man stoppa upp polishusbyggandet, gör man polisen den största otjänst man kan göra.

Herr talman! Gentemot det sista som justitieministern här sade skulle jag bara vilja fråga: Varför bygger man då polishus på orter, där man planerar dra in polisen? a) utredning med deltagande av behandlingsexpertis om fångvårdsanstalters lämpliga storlek och utformning samt att Kumlaanstalten, som ett led i detta utredningsarbete, skulle förses med den personal, som inginge i de ursprungliga planerna för anstalten, b) utredning om frekvensen av s.k. skärningar vid olika anstalter samt om orsakerna till dessa och åtgärder för att motverka dem.

Herr talman! Under denna punkt behandlas frågan om anstalternas utformning och på vilket sätt fortsatta överväganden om anstalternas storlek och konstruktion bör ske. Personligen gör jag av naturliga skäl inga väsentliga invändningar mot utskottsmajoritetens uttalande, att de utredningar och bedömningar som blir erforderliga i detta avseende i första hand bör göras av fångvårdens byggnadskommitté. Vad som är väsentligt och som vi i reservationen velat starkt understryka är att en ytterligare prövning bör komma till stånd mot bakgrunden av de erfarenheter man fått av bl.a. Kumlaanstalten. Det torde t.ex. på allvar kunna sättas i fråga, huruvida man inte genom en hårt och målmedvetet driven differentiering av klientelet kan minska behovet av stora, slutna och rymningssäkra anstalter. Vid dessa överväganden har man otvivelaktigt behov av psykiatrisk expertis och behandlingsexpertis i större utsträckning än vad som hittills stått till byggnadskommitténs förfogande. Det har stått strid om Kumla och gör det väl än. Jag tror att den diskussionen i vissa avseenden har varit alltför onyanserad och att Kumla långa stycken — om jag får uttrycka det så — är bättre än sitt rykte. Men jag anser också att man inte bör vifta bort kritiken som helt omotiverad i alla stycken. Man kan säkerligen med fog ställa frågan, om man i en anstalt av denna storlek och planering med framgång kan genomföra vad vi brukar kalla »den lilla gruppens princip». I denna diskussion bör man emellertid inte glömma bort att det här gäller en anstalt som ännu inte helt har funnit sin form. Den har inte den personella utrustning som man avsåg att den skulle få, framför allt när det gäller läkare och psykiatrisk expertis. Fritidssysselsättning och kontaktskapande organ av skilda slag har inte kunnat byggas ut på det sätt som man ursprungligen hade avsett. Så länge dessa brister består kan det inte undvikas att diskussionen just kring denna anstalt har en viss slagsida. Man kan ju också hålla på och gräla om vad som menas med stora och små anstalter. Mellan 400 och 5300 platser är en stor anstalt enligt våra begrepp. På många håll i utlandet har man helt andra värderingar när det gäller att bedöma storleken på fångvårdsanstalterna. Det finns säkerligen många olika sätt att resonera sig fram till vad som är en lämplig anstaltsstorlek, helt beroende på målsättningen och vilka värderingar man lägger i botten. Ser man på frågan ur ekonomiska synpunkter, är det sannolikt att skälen för den stora anstalten väger över och att man även på detta område i viss utsträckning kan peka på vad man brukar kalla stordriftens fördelar. Det är befogat att ställa frågan i vad mån värderingar av detta slag bör få tillmätas avgörande betydelse i detta sammanhang. Personligen lutar jag åt den uppfattningen, att om man ställer vårdoch behandlingsfrågorna mot de ekonomiska, så måste i detta fall de ekonomiska frågorna bli i viss mån frågor av sekundär betydelse. Tyvärr har jag en känsla av att man i den planering som skett på detta område har tvingats att ta stor hänsyn till ekonomin både när det gäller byggande och när det gäller driftplanering. Man är redan på det klara med att det program och den tidsplanering som man har ställt upp när det gäller den förnyelse av fångvårdens anstaltsbestånd, som man har dragit upp riktlinjerna för, inte kan hålla. Den ekonomiska utvecklingen sätter en effektiv broms när man skall förverkliga dessa planer. Man kommer att få god tid på sig.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

Herr talman! Jag har vid denna punkt antecknat en blank reservation. I vår motion, I: 109, som berör dessa frågor, har vi yrkat att kriminalvårdens anstaltsbyggande skall anpassas efter moderna behandlingsprinciper. Det skall inte vara så, att behandlingsprinciperna anpassas efter de anstalter, som nu växer fram, om de inte är riktigt planerade. De frågor som det här handlar om behandlas för närvarande av två utredningar, fångvårdens byggnadskommitté och kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården. Det föreligger delvis en personalunion mellan de båda utredningarna, bl.a. genom herr Nils-Eric Gustafsson i denna kammare.

Jag vill i detta sammanhang understryka ett uttalande i folkpartimotionen, som berör dessa frågor. I fråga om Kumlaanstalten säger man, att det kan knappast vara rimligt att utdöma denna anstaltstyp förrän man prövat den under tillfredsställande betingelser. Jag tror att det är en riktig bedömning. Det behövs anstalter av många olika typer. Det behövs några rymningssäkra anstalter. I vår narkotikabemängda tid behövs också anstaltetr som är säkra mot insmuggling av sådant som narkotika. Det måste finnas anstaltetr som är helt slutna likaväl som sådana som är helt öppna. Herr talman! Jag tror att yrkandet i vår motion i denna fråga är tillgodosett genom de utredningar som pågår, och jag vill därför yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Under senare år har centralanstalternas storlek och utformning mycket diskuterats. Redan innan Kumlaanstalten byggdes, framfördes kritik emot planerna. Det är främst det stora platsantalet som har kritiserats. Kontakterna på en så stor anstalt måste ju bli svåra, inte bara kontakterna mellan de intagna och personalen, utan också kontakterna mellan olika personalgrupper, ifrån chefspersonal till annan tillsynspersonal. Som herr Jacobsson redan har sagt tycker vi reservanter, att när det har varit så mycket kritik emot denna anstalt, behövs en förnyad prövning av centralanstalternas storlek och utformning. Vi anser också att det är alldeles nödvändigt att Kumla förses med den personal, som den ursprungligen planerades för. Men det är en annan sak som jag kort skulle vilja ta upp. Både vid Kumlaanstalten och vid andra fångvårdsanstalter förekommer ett relativt stort antal s.k. skärningar. Det är inte klarlagt om dessa skärningar är självmordsförsök eller försök från internernas sida att få mänsklig kontakt. Vi vet ju att det efter en s.k. skärning finns större möjligheter för den intagne att få ett samtal med t.ex. en psykolog. Man kan fråga sig, om det är behovet att på något sätt få kontakt och bli omhändertagen som gör att de ger sig in på dessa skärningar. Såvitt vi reservanter vet har kriminalvårdsstyrelsen inte samlat in några statistiska uppgifter om dessa skärningar. Vi reservanter anser att det är viktigt dels att få reda på frekvensen av skärningar på olika anstalter, dels också om det är några särskilda kategorier intagna som särskilt utsätter sig för detta, liksom vad det är för problem som utlöst skärningar. Vi ansåg att det bör vara kriminalvårdsstyrelsen som insamlar detta material. Herr talman, med dessa ord vill jag yrka bifall till reservation a.

Herr talman! Utskottets talesman, herr Birger Andersson, anknöt i ett ti digare anförande i dag till att han har ett förflutet när det gäller fångvårdsanstalter av Kumla-typ, ett förflutet som är av ett visst intresse för framtiden. Det har han alldeles rätt i. Han satt med i fångvårdens byggnadskommitté vid den tid på 1950-talet, då den lade fram förslag om och planerade för den serie storanstalter, som vi nu försöker hindra utbyggnaden av. Det anmärkningsvärda var ju att den s.k. utredningen om fångvårdsanstalters optimala storlek som föregick Kumla-serien var en så ovanligt ensidig promemoria. Den var mycket snävt inriktad på ytterst kortsiktiga och senare delvis sönderkritiserade ekonomiska beräkningar för anstalter av olika storlekar. Det fanns ett orimligt kortfattat kapitel på två sidor om vårdsynpunkterna. Men de sidorna var så pass torftiga, att de inte gav någon som helst vägledning för en debatt om hur vårdmöjligheterna påverkas av anstalter av olika storlek. Bland de ansvariga för den utredningen var herr Birger Andersson. Denna promemoria bortsåg från en rad synpunkter, som dominerade den hårda remisskritiken och som nu är nästan allmängods i den kriminalpolitiska debatten. Man har påpekat att en stor anstalt med nödvändighet leder till dålig kontakt mellan anstaltschefen och den enskilde intagne. Det är inte möjligt för chefen att hålla personlig kontakt med mellan 400 och 500 intagna. Man har visat att teorin om »den lilla gruppen», som herr Per Jacobsson var inne på, har förfuskats genom att avdelningarna i Kumlaanstalten består av 20 personer. Vårdexpertisen är överens om att grupperna inte får vara större än 10 personer för att principen om den lilla gruppen skall anses vara förverkligad. Man har understrukit den byråkratisering som blir nödvändig på stora anstalter. Papper vandrar under lång tid mellan olika befattningshavare. De di rekta kontakterna minskar och de indirekta kontakterna ökar. Man har slutligen i debatten visat, hur ett antal centralfängelser av Kumla-storlek låser fast delar av den svenska kriminalpolitiken för årtionden framåt. Ett system med mindre anstalter blir mera flexibelt och kan mycket bättre anpassas till kraven på vård och rehabilitering. Ingenting av detta förutsågs av fångvårdens byggnadskommitté och av herr Birger Andersson. I stället har man ju under hela tiden energiskt värjt sig mot kritiken. Vi hörde för en halvtimme sedan, hur herr Birger Andersson på nästan alla punkter förvrängde kritikens innehåll. Även om justitieministern i min interpellationsdebatt med honom för fyra månader sedan slog till halv reträtt beträffande Skogomeanstalten i göteborgsområdet och anstalten för norra räjongen, har ingenting sagts om den södra anstalten planerad för Kumla-storlek eller Österåker, där det sägs bara vara dagens brist på ekonomiska resurser som förhindrar att man bygger ut den till en jätteanstalt. Nu är frågan: Måste vi inte ha en ny utredning, som grundligt går igenom anstalters utformning och storlekar, främst från vårdsynpunkt? Jo, det anser i dag en stark opinion. Men då kan vi naturligtvis inte lägga ansvaret för den utredningen på fångvårdens byggnadskommitté själv. Där sitter ju fortfarandet flera av de medlemmar, som är ansvariga för Kumlaserien. Herr Birger Andersson har ju till och med avancerat till ordförande i byggnadskommittén. Men enligt majoriteten i utskottet är det fullt tillräckligt att byggnadskommittén delvis förnyas. Den kan gott få i uppdrag att granska sina egna åtgärder. Jag tycker detta är en ohållbar ståndpunkt. I föreningslivet brukar kassör och revisor inte vara en och samma person. Jag tvivlar t.ex. på att herr Birger Andersson, som var så oförstå ende för vårdsynpunkterna för tio år sedan, nu har lärt om och är beredd att medge misstag i det förflutna. När det gäller utformningen av framtida anstalter behövs en snabb, grundlig och prestigefri utredning av frågan. Den utredningen bör inte vara rädd att riva upp tidigare planer och ta avstånd från värderingarna från 1950-talets slut.

Herr talman! De båda reservanterna har nu talat för sin reservation, herr Per Jacobsson helt naturligt med mycket stor försiktighet. Han är ju med i byggnadskommittén liksom jag och vet vad det är fråga om. När man hörde den senaste talaren här, har man dock all anledning att vara förvånad.

När Kumlaanstalten planerades av fångvårdens byggnadskommitté, upptog kommitténs första förslag en anstalt för 270 intagna, men detta förslag kritiserades hårt av den besparingsutredning som då var i arbete. En av dem som satt i besparingsutredningen är med bland motionärerna och bland reservanterna. Han slår sig — bildligt talat — på käften med den reservationen! Kumlaanstalten har varit mycket kritiserad, det är sant. Man har på allt sätt sökt misstänkliggöra den. Man har talat om den väldiga kulverten. Vad har folk där att göra? Den är ju bara en passage, och ingen inrättning där internerna alltid vistas. Men när TV skall visa anstalten, visas bara denna väldiga gång för att svenska folket skall få intrycket att Kumlaanstalten är någonting fruktans värt. Det finns sjukhus i detta land, byggda på initiativ av riksdagsledamöter, som också är landstingsmän, där det förekommer mycket längre kulvertar som ingen människa talar om. Varför är murarna så höga? För inte så värst många år sedan krävdes i en folkpartimotion större säkerhet. Det framhölls att vi måste bygga rymningssäkra fängelser. Jag har stått i denna talarstol många gånger och försökt förklara, att det inte går att göra hundraprocentigt rymningssäkra fängelser, men att vi har försökt till varje pris att göra dem så säkra som möjligt. Det senaste ropet lyder: Riv murarna! Det kommer från i stort sett samma människor som förut inte visste hur höga murar man egentligen behövde.

Det var den inställning man hade och — det kan jag försäkra — på många håll har än i dag. Att Kumlaanstalten inte har fungerat på det sätt som avsågs i de ursprungliga planerna beror i någon mån på att besparingsutredningen tyckte att anstalten var alldeles för generöst tilltagen. Statsmakterna tvangs att göra en annan anstalt. Kommittén ålades att efter de intentioner den fick försöka bygga en annan anstalt än den man ursprungligen hade önskat. Vidare har anstalten inte fått den personal som varit önskvärt. Det har varit svårt att besätta överläkartjänsten, men sedan denna tjänst nu har förenats med tilläggsarvode har en sökande uppträtt. Det gör att man på läkarsidan får den personal som behövs, vilket kommer att eliminera kritiken i det avseendet. byggnadskommitté inte är kapabel att utreda dessa ting. Jag kan meddela att i dagarna har kommittén förstärkts med en del ledamöter, vilket också antyds i utskottets utlåtande. Jag kan här tala om vilka det är: rättspsykiatrikern docent Törnqvist, medicinalrådet Sälde, psykologen professor Sjöstrand och anstaltsdirektören Carlström. Detta betyder att tre från läkarsidan kommer att förstärka lekmännen, alltså ledamöterna från riksdagen, och fackmännen, de som representerar anstalterna, kriminalvårdsstyrelsen och andra organ. Denna förstärkta fångvårdens byggnadskommitté har väl i varje fall lika stora möjligheter att i fortsättningen planera och utreda som kommittén haft under de senaste tio, elva åren. Dessutom finns ju en särskild utredning som handhar uppgifter angående verksamheten inom murarna etc., såsom herr Kaijser redan nämnt. Om man nu följde reservanterna och tillsatte ytterligare en utredning skulle ju arbetet bara fördröjas. Inom fångvårdens byggnadskommitté har nämligen sedan länge övervägts hur anstalterna i framtiden skall se ut. Vid senaste sammanträdet — herr Jacobsson kan verifiera det — hade vi just dessa frågor uppe till behandling med utgångspunkt från den tidigare utredningen om anstalternas optimala storlek. Inom byggnadskommittén, kriminalvårdsstyrelsen och byggnadskommittens sekretariat arbetar man oavlåtligt på att söka få fram anstalter av det slag som man egentligen vill ha. Om inga nya besparingskommittéer lägger krokben för oss, tror vi att det arbetet skall kunna bedrivas ordentligt även i fortsättningen. Nu är det att märka att när de första anstalterna byggdes hade ungefär ett århundrade gått sedan man sist byggde fångvårdsanstalter i detta land. Uppgiften var alltså ny. På förslag av fångvårdens byggnadskommitté uppfördes anstalterna i Tidaholm och Norrtälje med cirka 200 platser vardera. Detta var något lägre än det antal platser vi hade tänkt oss för centralanstalten i Kumla — men våra planer omintetgjordes, anstalten i Kumla blev större än vad kommittén önskat. För övrigt är Kumla inte en utan två anstalter. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det var flera saker i det herr Birger Andersson här sade som jag inte riktigt förstod. Han började med uttalandet att jag var en »mentor», som över huvudet på alla experter sökte tala om hur det egentligen förhåller sig. Detta är ett av de mest egendomliga uttalanden i Kumla-debatten som jag någonsin hört. Jag utgår ju just från den remisskritik, som praktiskt taget alla experter på vårdsidan redan 1959 riktade mot den utredning för vilken bl.a. herr Birger Andersson var ansvarig. Jag utgår t.ex. från Föreningen Tjänstemän inom kriminalvården, som yttrade att »tron att den lilla gruppens princip skall kunna tillämpas på dessa anstalter är en chimär ... Till fördelarna med flera småanstalter hör att varje anstalt kan få sin individuella prägel och ett rikt differentieringssystem kan därigenom uppnås. Vid en storanstalt blir varje avdelning på ett helt annat sätt beroende av helheten.» Jag utgick också från det remissvar som lämnades av ledningen för Långholmen. Där sade man att »en storanstalt blir en förbrytarskola, även om skadeverkningarna minskas genom smågruppsförläggning». O. s. v. Sedan har ju kritiken under de år som gått intensifierats. En hel rad av de experter på kriminalpolitik, som har yttrat sig i debatten, har med stor utförlighet och konkretion fört fram de synpunkter som jag här sammanfattade. Att jag ensam av alla skulle som en mentor rikta mig till landet och tala om hur det förhåller sig är ingenting annat än en förvrängning av verkligheten. Och dessutom: var och en som går igenom Fångvårdsanstalters optimala storlek — den utredning som kom år 1959 — finner att den bara hade två sidor om vårdsynpunkterna och att dessa båda sidor är så pass torftiga att de i dag är fullständigt likgiltiga mot bakgrund av den mångfasetterade debatt som vi har haft. Herr Birger Andersson fortsätter med samma teknik när han vägrar att ta upp de saker som jag framfört och vad som har sagts i den seriösa debatten. I stället polemiserar han mot TV-program och olika uttalanden som har gjorts ute i landet och som han har hört. Han säger att man »misstänkliggör» Kumla, att TV har visat kulverten, att man vill »riva murarna» etc. Men, herr Birger Andersson, jag tog ju i mitt anförande upp fyra stora nackdelar med de stora fångvårdsanstalterna: bristen på kontakt mellan anstaltschefen och de intagna, att teorin om den lilla gruppen har förfuskats, att byråkratiseringen ökar kraftigt vid stora anstalter och att man låser fast delar av framtida kriminalpolitik genom så här många stora anstalter. Varför inte diskutera dessa saker? Varför inte delta i den seriösa debatten i stället för att göra inlägg i den demagogiska debatten? Fångvårdens byggnadskommitté är förstärkt, säger herr Birger Andersson. Ja, det är riktigt och det behövs. Det är glädjande att det har kommit in några nya nu, även om jag tror att ingen av de nya är sociolog, psykolog eller kriminolog, vilket kanske också hade varit önskvärt. Men ungefär hälften i byggnadskommittén är med sedan 1950 talets slut; ordföranden herr Birger Andersson är det. Jag tycker alltså inte att riksdagen och regeringen bör lägga på herr Birger Anderssons axlar kravet att medge att han tog miste för tio år sedan.

Herr talman! Av herr Birger Anderssons anförande tycker jag mig förstå, att han ville göra gällande att det framför allt var de ekonomiska synpunkterna som man fick lov att ta hänsyn till och som vägde tungt när byggnadskommittén skulle göra sin planering och sina avvägningar. Det var ju vad jag försökte säga i mitt första anförande, och herr Birger Andersson bekräftade på den punkten egentligen bara vad jag har sagt. Det är möjligt att någon inom besparingskommittén på sin tid, också någon representant för folkpartiet, hade lagt ekonomiska synpunkter och besparingssynpunkter på dessa frågor, men jag förmodar att denne representant inte var ensam utan att också representanter från andra håll hade samma synpunkter just i det avseendet. Det är väl ingen som bestrider att vi behöver anstalter med god säkerhet. Vi har aldrig från folkpartiets sida drivit den meningen — om man nu skall uttrycka det drastiskt — att vi skall »riva murarna» och släppa alla fångar fria. Det är en av de många överdrifter som har lanserats i den här debatten och som jag inte tycker hör hemma i en seriös debatt. Man kan föra en diskussion om hur många anstalter vi skall ha och vilken storlek anstalterna behöver ha med en långt driven säkerhet. Jag tror emellertid att vi alla är överens om att vi behöver anstalter, som erbjuder all den säkerhet som det för dagen kan vara möjligt att åstadkomma. Herr Birger Andersson säger att vi fordrar en ny utredning. Om man läser reservationens formulering, tror jag man skall finna att det inte är ett helt riktigt referat. Vi har sagt att det må ankomma på Kungl. Maj:t att bedöma under vilka former denna nya omprövning skall ske. Vad vi finner angeläget är att det sker en omprövning med hänsyn till de erfarenheter man har och på grundval av det material som numera står till förfogande.

Jag tror också att den stora erfarenhet man har inom kriminalvårdsstyrelsen och den villighet till omprövning som jag tycker mig ha kunnat spåra samt den friska och djärva satsning, som inte minst utmärker kriminalvårdsstyrelsens chef, kommer att bli en mycket värdefull tillgång i kommitténs fortsatta arbete.

Herr talman! Det är riktigt, som herr Jacobsson säger, att den av mig apostroferade ledamoten i besparingsutredningen inte var ensam. Han är dock ensam om att ha motionerat och reserverat sig i detta ärende. Herr Ahlmark — denna förståndige unge man -— menar att jag skall vara ansvarig för det som har skett med Kumla. Så stort inflytande att jag kunnat regera Över utredningen har jag sannerligen inte! Herr Ahlmarks partivän landshövding Bergqvist satt som ordförande. Från högern var det den i denna kammare kände Ragnar Bergh, från centern Pålsson i Lit och så var det jag, som fortfarande är kvar. Det har kommit nya krafter — Per Jacobsson och Nils-Eric Gustafsson i denna kammare och fröken Blenda Ljungberg från medkammaren. Detta är det parlamentariska inslaget i kommittén. Men vi är inte ensamma. Och det är riksdagen som ytterst har bestämt och enhälligt beslutat om dessa anstalter. Herr Ahlmark är så indignerad över att jag inte för en, som han säger, »seriös debatt». Jag vill inte alls framstå såsom en skämtare, som en herr Dickson med snoken. Men att jag inte kan ta allt vad herr Ahlmark säger på så blodigt allvar må i varje fall kammarens övriga ledamöter ha överseende med. Herr Ahlmark talar om »den lilla gruppens princip», men de lärde tvistar om hur stor gruppen bör vara. En del anser att 10 är lagom, en del föreslår 20 och en del något annat antal. Övertygande skäl framfördes på sin tid inom kommittén för att den lilla gruppen praktiskt skulle ordnas för 20 personer. Om herr Ahlmark vill ha något annat antal får han väl försöka komma med i denna kommitté och reformera den. Men jag antar att de anstalter han skulle vara initiativtagare till skulle bli rätt egendomliga.

Herr talman! Nej, de anstalter som jag tror vore rimliga skulle inte alls bli särskilt egendomliga. De skulle ungefärligen ansluta sig till de synpunkter som framförts och de krav som ställts av en rad vårdexperter i landet. Det skulle bli sidoanstalter med kanske 50, 60 eller 70 intagna. Det är, enligt vad många experter har sagt, det största antal som man kan ha om vårdsynpunkterna skall tillgodoses ordentligt. Det är nog oriktigt när herr Birger Andersson säger att vissa experter anser att den lilla gruppens princip kan upprätthållas om man har 20 personer i en avdelning. Alla de experter jag har läst och alla de experter jag har talat med säger, att det skall vara sex eller sju eller åtta. Jag har hört någon som menar att man kan gå upp till tio. Men jag har aldrig hört någon expert säga att den lilla gruppens princip kan upprätthållas om det är 20 som på Kumlaanstalten. Därför är teorin om den lilla gruppens princip förfuskad i de anstalter som herr Birger Andersson nu försvarar.

Herr talman! Det var med mycket stor förvåning som jag hörde herr Ahlmarks onyanserade utfall mot herr Birger Andersson och mot fångvårdens byggnadskommitté. Sedan vi senast hade tillfälle att här i kammaren tillsammans debattera denna fråga borde herr Ahlmark ha kunnat försöka sätta sig in i den föreliggande problematiken och nu inte bara komma med sina påståenden om att all expertis säger det och all expertis säger det. Det finns, herr Ahlmark, experter som säger att tio är alldeles för litet för den lilla gruppens idé. Men dem erkänner inte herr Ahlmark som experter. Herr Ahlmark erkänner ju inte några andra auktoriteter än dem han själv vill ha. Han säger också, att vi inte har försett fångvårdens byggnadskommitté med en enda psykolog. Nej, det är klart — Sjöstrand är ju bara professor i psykologi. Herr Ahlmark får väl förklara på vad sätt kvalifikationerna inte räcker för en sådan. Jag tycker att det är ganska oförsynt att som herr Ahlmark här gjort gång på gång angripa fångvårdens byggnadskommitté, som uträttat ett fantastiskt gott arbete. Jag vill begagna detta tillfälle att säga att jag hyser det största förtroende för kommittén och dess ledamöter. Herr Ahlmark säger, att kommittén inte borde vara rädd för att riva upp planerna och ta avstånd från tidigare beslut. Vad vet herr Ahlmark om detta? Låt mig nämna, att fångvårdens byggnadskommitté inom den allra närmaste framtiden kommer att i huvudsak få sitt förslag till ny centralanstalt inom ungdomsräjongen genomfört. Kommittén kommer med regeringens fulla förtroende att få i uppdrag att i samråd med byggnadsstyrelsen projektera denna anstalt. Och det kanske inte skadar att jag här lämnar några upplysningar om hur denna »förstockade» kommitté har tänkt sig denna anstalt. Man har inom kommittén tänkt sig att denna anstalt skulle bestå uteslutande av specialavdelningar. Den utrustas med mottagnings-, nyintagningsoch återintagningsavdelningar med tillsammans 180 intagna. Dessutom blir det en psykiatrisk avdelning och en kroppssjukavdelning. Anstalten skall ha till huvuduppgift att vara ett effektivt instrument för anlagsoch arbetsprövning. Den förses med lokaler för testning av såväl nyintagna som återintagna, prövningsverkstäder för nyintagna, avsedda att utröna deras arbetsförmåga och fallenhet för olika yrken, träningsverkstäder för återintagna, som väntar på frigivning, och arbetsavdelningar för mentalt och kroppsligt sjuka. Bostadshusen uppförs som enplanshus med två avdelningar om tio intagna i varje, och bostadsavdelningarna har grupperats kring inre, planterade gårdar som genom envåningsbyggnadernas låga höjd får karaktären av radhusträdgårdar i ett vanligt bostadsområde. Är detta, herr Ahlmark, verkligen ett förslag från en förstockad kommitté?

Herr talman! Jag vill bara göra en skön själs bekännelse. Jag var fullständigt övertygad om att jag skulle rösta på reservationen, men efter denna debatt som förts här har jag blivit övertygad om att jag skall rösta med utskottet.

Herr talman! Bara ett par korta påpekanden! Jag sade för det första, att det är bra att fångvårdens byggnadskommitté förstärks, men jag tycker att också en sociolog eller en kriminolog bör ingå i den. För det andra anser jag inte att de utredningar som legat till grund för planerna på de fem stora jätteanstalterna har varit bra, och de har starkt kritiserats i den allmänna debatten. Jag tycker att det har legat mycket i denna kritik. För det tredje: vi vet inte nu hur det kommer att gå med dessa planer, i hur stor utsträckning de kommer att revideras. Vi har fått reda på att österåkerprojektet kommer att byggas ut, när ekonomiska resurser ställs till förfogande. Och vi vet ingenting alls om framtiden för centralanstalten i södra räjongen. Därför är det viktiga att denna debatt fortgår. Därför är det viktigt att utredningen görs utan bindning till det förflutna.

Herr talman! De reservationer som är fogade till detta utlåtande berör dels frågan om statsbidrag för kommunala beställningar av förnödenheter och dels frågan om varubistånd till u-länderna. Av utskottsutlåtandet framgår att Kungl. Maj:t, för att stimulera sysselsättningen inom vissa delar av verkstadsindustrin, medgivit att statsbidrag får utgå med 20 procent av inköpssumman för förnödenheter för bl.a. kommunal verksamhet inom en viss ram. Bidrag till beställningar för kommunal verksamhet får utgå intill ett belopp av 22 miljoner kronor. Detta belopp anses innebära att utrymme lämnas för samtliga de kommunala beställningar som anmälts före den 3 januari 1968 och som bedömts lämpliga ur sysselsättningssynpunkt. Det bör emellertid observeras att kommunerna har haft ganska begränsat rådrum när det gällt att bestämma dessa saker. Det är därför mycket sannolikt att om bidragsramen vidgas och kommunerna får tillfälle att inkomma med ytterligare beställningar, kommer också det av oss föreslagna bidragsbeloppet att förbrukas. En svårighet ligger givetvis — det har vi även påpekat i reservationen — i att beställningsobjekten i huvudsak måste vara slutförda under första halvåret 1968. Man skulle väl kunna tänka sig en något liberalare tolkning beträffande leveranstider och dylikt. Att vi alltjämt har behov av att stimulera sysselsättningen inom olika näringsgrenar får väl anses obestridligt. Därom vittnar också olika uttalanden från regeringshåll under den senaste tiden. Jag övergår sedan till att säga några ord om den andra delen i detta utskottsutlåtande, nämligen frågan om varubistånd till utvecklingsländerna.

Gåvobistånd i denna form är egentligen ingenting nytt i vårt lands bilaterala biståndsverksamhet. Sådant bistånd har lämnats i form av bl.a. gödningsmedel och papper. Beträffande dessa varuslag har vi ju fortfarande en inte fullt utnyttjad kapacitet. Särskilt i fråga om gödningsmedel är också behovet i starkt stigande i många utvecklingsländer. Redovisad statistik bekräftar att det för en rad av dessa länder tillsammantagna rör sig om mycket stora importsiffror — mellan 4 och 5 miljarder dollar, om jag inte minns fel. Biståndsverksamheten borde emellertid inte enbart begränsas till dessa varuslag. I länder där det råder brist på praktiskt taget allt som kan hänföras till nyttoprodukter av industriellt slag borde det finnas utrymme för en mera differentierad gåvoverksamhet av den här arten, utan att detta på något sätt skulle behöva störa mottagarlandets industriella utveckling, samtidigt som det skulle bli ett stöd för vår egen industri.

I den motion som ligger till grund för reservationen har det pekats på olika varusortiment som u-länderna har stort behov av och i fråga om vilka vi har icke utnyttjad kapacitet inom vår industri utan tvärtom sysselsättningssvårigheter. Man kan nämna sådana varor som handelsstål av enklare kvaliteter, balkar, rör och armeringsjärn, små elmotorer, järnhandelsvaror, verktyg, kokkärl, och köksutrustning. Huvuddelen av dessa varuslag kräver enkla förvaringsutrymmen, och de är också lätta att lagra. Man borde även kunna tänka sig vissa slag av textilier, medicin, sjukvårdsartiklar och kemiska produkter, kanske också vissa slag av livsmedel. Vi är medvetna om att gåvosändningar av detta slag måste planeras ordentligt för att komma till avsedd användning och bli till nytta. Här inställer sig givetvis vissa svårigheter, och det är möjligt att de organ som sysslar med dessa ting inte i alla avseenden har den rutin och den erfarenhet som vore önskvärd. Här finns det väl många kanaler att välja på och många organ som skulle kunna anlitas, och även i detta fall gäller väl det gamla ordspråket att svårigheterna är till för att övervinnas.

För egen del är jag i varje fall inte övertygad om att man, om man verkligen satte in sina krafter, inte även på detta område ganska snabbt skulle kunna nå resultat. Det är möjligt, kanske sannolikt, att man inte under den tid som återstår av detta budgetår kan förbruka de hundra miljoner som vi föreslår. Men vi kan väl också förutsätta att situationen inte är så mycket förändrad nästa budgetår. De medel som eventuellt inte förbrukas kan då reserveras till budgetåret 1968/69. SIDA kunde då också få tid och möjlighet att undersöka behovet och förutsättningarna i mottagarländerna. En viss lagring av produkter av den art som här har angivits borde även kunna medge beställningar för senare leverans på de tider som bäst passar vederbörande mottagarland. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 2 b, av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Jag avser uteslutande att uppehålla mig vid statsutskottets utlåtande nr 39, som är upprättat i statsutskottets första avdelning, där jag är ledamot, och som rör försvarets materielanskaffning. Vid sådan materielanskaffning måste man se till att planläggningen sker i långa perspektiv. Detta är absolut nödvändigt om man vill ha ett gott utbyte av de pengar som ställs till förfogande. I den mån som beställningarna innebär en bindning för flera år — och det är mycket vanligt i dessa sammanhang — bör penningmedlen finnas anslagna redan när beställningarna sker, även om leveranserna och utbetalningarna kommer långt senare. Skulle nämligen beställningarna byggas endast på förhoppningar om kommande anslag, skulle framtida riksdagar vara mycket hårt bundna. Därför har också i fråga om försvarets anskaffningsverksamhet sedan lång tid en anskaffningspolitik med reservationer tillämpats. Det innebär, att medel som riksdagen beviljar till försvaret i viss omfattning reserveras för utgifter under kommande år. Detta system har givit ett gott underlag för en effektiv och smidig planering av anskaffningen och samtidigt gjort det möjligt för Kungl. Maj:t att i någon mån anpassa beställningsverksamheten efter konjunkturerna. Den möjligheten till anspassning har också utnyttjats ibland. Det mest påtagliga exemplet är regeringens åtgärd hösten 1965, då man bestämde sig för att öka reservationerna under det kommande budgetåret med 350 miljoner kronor, dvs. att minska försvarets kontanta utgifter med motsvarande belopp för att, som man sade, lätta på övertrycket i samhällsekonomin. Sedan är det en annan sak att det skäl, som man då angav, var falskt. Det har numera från socialdemokratiskt håll erkänts att vi i högerpartiet hade rätt när vi uttalade vår misstanke om att åtgärden var vidtagen i andra syften, nämligen som en påbörjad nedrustning, i strid med då gällande försvarsöverenskommelse. Missbruket den gången hindrar emellertid inte att metoden med fria reservationer är en effektiv och bra metod för att väl utnyttja tilldelade anslag och för att erhålla största möjliga handlingsfrihet. Liksom i fråga om så mycket annat värdefullt inom försvaret drog emellertid regeringen i fjol ett streck också över denna metod. Det beslöts att man i framtiden skulle räkna i stort sett bara med utgiftsramar i stället för anslagsramar kompletterade med fria reservationer och att alltså medel, som riksdagen tidigare beviljat och som hade sparats av försvarets myndigheter för kommande utgifter — det rör sig om över en miljard kronor — inte längre skulle få disponeras på samma fria sätt som tidigare, ja, sannolikt till största delen inte få disponeras alls. Detta var ett för försvaret olyckligt beslut, men det var också ett mycket egendomligt beslut med tanke på att representanter för regeringen nu gång på gång framträder offentligt och klagar över den stelhet som kännetecknar försvarsplaneringen. Jag vill faktiskt gärna fråga, varför regeringen i så fall själv införde en sådan ny metod, som i hög grad ökar just denna stelhet, för att inte säga, är orsak till den. Nu har Kungl. Maj:t i fråga om reservationerna dock förbehållit sig någon handlingsfrihet i form av en rätt att vid ändrade utrikespolitiska eller arbetsmarknadsmässiga förutsättningar besluta om utnyttjande av sådana medel. Detta var för övrigt en reservutgång, som vi inom högerpartiet länge hoppades att Kungl. Maj:t skulle begagna för att backa ut ur sitt obetänksamma försvarsutspel. Det kunde ha givit regeringen en möjlighet att göra en reträtt utan att tappa ansiktet. Möjligheten begagnades dock tyvärr inte. Inte ens när det för många månader sedan stod klart eller borde ha börjat stå klart att sysselsättningen — inte minst inom verkstadsindustrin — behövde stimuleras, kunde regeringen besluta sig för att använda sin möjlighet att ge en sådan stimulans. I det nu föreliggande utlåtandet från statsutskottet som behandlar en motion från folkpartiet och centerpartiet har samtliga borgerliga ledamöter i en reservation yrkat på att riksdagen hos regeringen direkt skall begära ett frisläppande av reservationer till ett belopp av minst 50 miljoner kronor. Vi har vidare yrkat på att de beställningar som därigenom skulle bli möjliga samtidigt skall avpassas så att de också ger ett gott utbyte i försvarseffekt. Nu fick vi läsa i tidningen i dag att regeringen genom beslut i går har tillmötesgått kravet på ökade försvarsbeställningar till ett belopp som inte klart framgår av pressnotiserna men som tycks röra sig om just 50 miljoner kronor när det gäller försvaret, kanske t.o.m. något däröver. Det skulle därför kunna förefalla omotiverat att vidhålla yrkandet i reservationen. Jag vill ändock göra det, dels därför att reservationens innebörd är att försvarsbeställningar skall utläggas i erforderlig grad för att häva den stora arbetslösheten inom försvarsindustrin och beloppet 50 miljoner kronor bara är angivet såsom ett minimum, dels därför att vi reservanter också kräver en planering så att det samtidigt skall uppnås en god försvarseffekt. Hur den delen av reservanternas krav har blivit tillgodosedd i de nu vidtagna åtgärderna framgår inte av tillgängliga uppgifter. Försvarsministern sade i televisionen i går att beställningarna bara är ett förskott på nästa års materielanskaffning. Så mycket större är skälen i så fall att verkligen se till att de kommer till en förnuftig användning även ur försvarets synvinkel. Om så inte sker kommer åtgärden att betyda ytterligare urholkning av försvarsanslaget. Till detta finns det emellertid anledning att återkomma vid den kommande behandlingen av försvarspropositionen när den blir framlagd.

Herr talman! Det är litet lustigt att herr Virgin talat om något som i stort sett är en arbetsmarknadsfråga vilken behandlats av utskottets första avdelning — sådana frågor brukar ju behandlas i tredje avdelningen — medan jag skall tala om en biståndsfråga, behandlad av tredje avdelningen. Den sistnämnda sortens frågor behandlas ju vanligen i första avdelningen. Båda sakerna gäller emellertid frågan om att skaffa en ökad sysselsättning.

I reservationen har förslaget fått en något annan utformning. Från vårt håll har vi ansett att det inte finns möjlighet att få i gång denna verksamhet under det innevarande budgetåret, eftersom det krävs en mycket grundlig planering både här i landet och i de mottagarländer som kan komma i fråga. Vi har ansett att tiden inte räcker till för en sådan planering. Å andra sidan har vi den uppfattningen att frågan är av den största betydelse. Vi anser att det bör ske en planering som fortlöpande undergår överarbetning, allt efter de förändringar som äger rum både här i landet och inom mottagarländerna. Denna planering bör ligga till grund för åtgärder som kan vara lämpliga att vidta när man önskar påverka konjunkturläget och arbetsmarknadssituationen i vårt land. I vår reservation påpekas nödvändigheten av att det sker en sådan planering och att man låter den bli föremål för ständig överarbetning. Jag ber att få yrka bifall till reservation 2 a till utskottets utlåtande nr 38.

Herr talman! I de här nämnda motionerna från folkpartiet och centerpartiet har yrkats dels på utökat anslag för kommunala beställningar, dels på extra anslag för industribeställningar för uhjälpsgåvor. Under den tid som gått sedan motionerna väcktes har på Kungl. Maj:ts initiativ ett anslag beviljats för kommunala beställningar på, som här har nämnts, 22 miljoner kronor. Den summan täcker i stort sett de önskemål som kommunerna framställt. På det området är behovet sålunda tilgodosett för tillfället. Dessutom fick arbetsmarknadsstyrelsen ytterligare några miljoner, så att summan blev 28 miljoner kronor.

I avdelningen hade vi en föredragning av chefen för SIDA. Han redogjorde klart för hur det verkade och framhöll just att här krävs en mycket noggrann och omfattande planering. Det kan vara ganska besvärligt att göra denna hjälp till vad man avser att den skall vara — i det stycket måste man främst ta hänsyn till mottagarländernas intresse medan givarländernas intresse får komma i andra hand.

Vi har alltså avstyrkt bifall till motionerna, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan i denna del. Dessutom beviljades ju i går, såsom herr Virgin nämnt, ytterligare belopp för att trygga sysselsättningen vilka vida överträffar vad motionärerna här hade tänkt sig. Jag vill med det anförda, herr talman, yrka bifall till statsutskottets utlåtande nr 38.

Herr talman! I reservation 2 b har folkpartiets och centerns representanter yrkat att riksdagen skulle besluta om ett varubistånd till utvecklingsländerna på 100 miljoner kronor. Det är inte fråga om någon ny princip, vilket herr Jacobsson redan påpekat; sådant bistånd har förekommit tidigare i fråga om papper och gödningsmedel. Utskottet har inte heller direkt velat säga att det inte skulle kunna förekomma att man ger u-hjälp i form av olika varor; även om jag naturligtvis utan vidare skulle erkänna att sådan hjälp är litet mera svårhanterlig. I år finns emellertid en dubbel motivering för att ge hjälpen på det sättet. Sysselsättningssituationen i vårt land har blivit sådan att man genom detta bistånd skulle kunna hjälpa u-länder och samtidigt öka sysselsättningsmöjligheterna inom vårt eget land. Vi har alltså två mycket starka motiveringar för att man skall ge det anslag vi begärt. Utskottet anför bl.a. att andelen för det bilaterala biståndet på detta sätt skulle bli större och att man givetvis hellre ser att det blir en multilateral hjälp. Ja, detta är naturligtvis vackert, och även jag vill gärna förorda multilateral hjälp. Men i realiteten har den bilaterala hjälpen — man skall kanske säga tyvärr — blivit mer och mer vanlig; det förefallar vara lättare för olika länder att ge bilateral än multilateral hjälp. Jag vill dessutom framhålla att i varje fall någon del av dessa 100 miljoner skulle kunna användas i samarbete med FN:s biståndsorgan, varigenom pengarna också kunde utnyttjas för multilateral hjälp. Den centrala frågan när utskottsmajoriteten avstyrkt har väl varit hur stort behov det finns i mottagarländerna. Ja, var och en vet ju att hjälpbehovet är oerhört stort i massor av länder. Utskottet önskar kontinuitet i biståndsverksamheten, och det kanske man kan instämma i, men kontinuiteten är inte absolut nödvändig — sådana särskilda omständigheter som t.ex. de nuvarande sysselsättningssvårigheterna i vårt land kan motivera att man ger en hjälp i den form som här föreslagits. Jag skulle herr talman, vilja understryka ytterligare en sak som är viktig. Vi har från centerns och folkpartiets sida mycket hårt drivit att vårt land skulle ge en större u-landshjälp än vad som givits under de senare åren. Men vi är medvetna om att det inte råder så alldeles enhälliga uppfattningar i vårt land om att vi skall ge en omfattande u-landshjälp. Vissa människor protesterar. I detta fall tror jag emellertid att det skulle mötas av mycket större förståelse att ge hjälp till u-länderna, om samtidigt sysselsättning kunde skapas vid svenska företag. Det är ytterligare ett skäl för att bifalla det förslag som har framförts i centeroch folkpartireservationen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 b.

Herr talman! Även om jag inte i och för sig kan hålla med herr Gillström om att 50 miljoner kronor är ett futtigt belopp, kan jag möjligen förstå hans karakteristik med tanke på vad försvarsministern antydde när det på sin tid gällde att pruta 350 miljoner kronor, nämligen att »vi kanske inte alltid 1ever i en sådan överhettad konjunktur som nu är fallet. Det kan tänkas att 100 eller 200 eller 300 miljoner kronor kan behöva ställas till förfogande för att snabbt lägga ut beställningar i verkstadsindustrien». Mot den bakgrunden håller jag med om att 50 miljoner är ett futtigt belopp — och även 60 miljoner kronor, herr Gillström.

Herr talman! Herr Gillström erinrade om att regeringen nu har släppt loss ett antal miljoner på försvarets område, och det är mycket bra att regeringen här följer oppositionens råd. Herr Gillström tyckte inte att det var nödvändigt att man påpekade för regeringen att den hade möjligheter att använda reservationsmedlen på detta sätt. Men statsutskottet och även herr Gillström föreslog i fjol att riksdagen skulle rekommendera regeringen att verkligen överväga om man inte skulle använda dessa medel. Jag undrar, herr Gillström, vad det är som har hänt och som skiljer årets situation från fjolårets. Enligt vårt resonemang ligger skillnaden i det sämre arbetsmarknadsläget. Det finns alltså mycket starka skäl för att riksdagen verkligen påpekar för regeringen vad den bör göra för att öka sysselsättningen. Det vore intressant att höra vilka skäl herr Gillström vill anföra till att man i år inte har velat vara med om att rekommendera regeringen att försöka sätta i gång litet fler hjul än vad som varit fallet. Något måste ju ha hänt. Det var väl inte så att herr Gillström visste att regeringen skulle vidta dessa åtgärder i går? Det skulle i så fall vara intressant att få den upplysningen. Herr Rikard Svensson sade beträffande det andra ärendet något som jag vill kommentera litet grand. Herr Per Jacobsson har också varit inne på denna fråga. Utskottsmajoriteten säger att man inte vill ta ställning till frågan om lämpligheten av den kombination av sysselsättningsstimulerande åtgärder som vi föreslagit och möjligheterna att ge världens fattiga länder gåvor. Jag skulle vilja fråga herr Svensson: Vad är det som gör att utskottet inte vill ta ställning i en sådan väsentlig fråga?

Det vore nog rätt bra om utskottets talesman ville utveckla denna synpunkt litet mer. Jag har sett på en av de sektorer som anförts i motionerna och som reservationerna anknyter till och beträffande vilka vi påvisat att det finns överkapacitet i produktionen i Sverige. Det gäller konstgödsel. DAC — den kommitté som OECD har tillsatt för att samordna biståndsverksamheten och alltså även den svenska inom ramen för OECD — har påpekat att behovet av konstgödsel kommer att fördubblas i u-länderna. Detta anser man sig kunna konstatera. Det blir en ökning från i runt tal 5 miljoner ton till 10 miljoner ton per år. Här är det ju fråga om enorma belopp för dessa u-länder. Även om de kan öka sin egen produktion, måste nämligen importen bli oerhört stor. Man räknar med att importen för dessa fattiga folk redan i nuvarande läge skall röra sig omkring 4200 miljoner dollar per år. Då frågar jag herr Svensson, och jag frågar också herr Kaijser: Vill ni på allvar göra gällande att det inte skulle vara möjligt att här spåra upp länder som under 1968 skulle vilja ha gåvor av detta slag? Jag tror inte att det går att förneka att detta skulle vara möjligt. Självklart är det möjligt, om man verkligen vill satsa på det. Men när det gäller att nu göra en insats har ju socialdemokraterna och högern som vanligt, herr talman, ganska lätt att finna varandra i en relativt oförstående attityd. Det gläder mig dock att högern här har velat markera att man för framtiden kanske kan tänka sig denna kombination av hjälp åt oss själva och hjälp åt de fattiga folken.

Herr talman! Om herr Kaijser nu verkligen vill ansluta sig till vår linje att försöka få till stånd gåvosändningar under 1968, då har han en utmärkt möjlighet att visa detta genom att rösta för reservationen. Det hoppas jag att han i så fall gör. Han har ju nu med sitt senaste inlägg sagt att han inte har någonting emot gåvosändningar under 1968. Då är väl konsekvensen att herr Kaijser också röstar för reservationen. Sedan några ord till herr Svensson. Om jag fattade honom rätt, menade han att avdelningen inte har velat gå in på sakfrågan och att man alltså inte tar avstånd från tanken på gåvosändningar. Det vore i så fall bra. Sedan säger herr Svensson att exemplet med konstgödsel inte är så bra, eftersom konstgödselindustrin inte sysselsätter så många människor. Vi borde väl ha kunnat hitta andra exempel, menar han. Men, herr Svensson, i motionen räknas upp en rad områden. Vi har alltså gett exempel på områden där det finns överkapacitet i Sverige och där man uppenbarligen utan svårighet kan lita på att u-länderna har behov av våra varor. När man vet att den stora frågan för u-länderna i dag är hur de skall skaffa mat, då tycker jag, herr Svensson, att just frågan om hur man skall öka jordbruksproduktionen genom användning av konstgödsel är en av de mest väsentliga sakerna i sammanhanget. Oavsett hur många människor som är anställda inom denna industri i Sverige, kan man inte komma ifrån att om vi ökar produktionen blir det fler som får arbete. Så blir det inte bara inom den industrin, utan det blir en kedjeverkan. Jag tror att alla som sysslar med u-landsfrågorna har klart för sig att en av de mest väsentliga sakerna är att öka jordbruksproduktionen. Hur skall man kunna göra det, om man inte får en bättre produktion?

Herr talman! Herr Kaijser vill alltså inte rösta på reservationen, och det är hans ensak. Med anledning av herr Gillströms fråga om varför vi kommit med denna motion vill jag, liksom det sagts av flera talare från vårt håll, säga att vi tycker att sysselsättningsläget är sådant att regeringen verkligen behöver en påstötning. Men vi har tydligen delade meningar på den punkten, och det lönar sig alltså inte att diskutera. Herr Svensson sade också något som förvånade mig en smula, nämligen att det är bra om u-hjälpen sköts av SIDA och inte blir en fråga för AMS. Men detta var väl ett ganska djärvt påstående, herr Svensson? Här har alltså herr Svensson och herr Gillström smickrat regeringen och sitt eget parti för kombinerad hjälp t.ex. beträffande försvaret genom att se till att arbetsmarknadsstyrelsen kan vara med och hjälpa till att skapa en ökad sysselsättning. Beträffande försvaret tycker alltså herr Svensson att detta tillvägagångssätt kan vara riktigt, men beträffande stödet åt de fattiga folken tycker herr Svensson att det är en olämplig sammankoppling. För min del, herr talman, kan jag inte göra en sådan skillnad. Jag tycker att båda sakerna är viktiga, eller rättare sagt alla tre. Det är viktigt att få en bättre sysselsättning i Sverige, det är viktigt att vi utnyttjar möjligheterna därtill genom att kombinera detta med försvarsbeställningar, men det är också viktigt att försöka se till om vi kan hjälpa de fattiga folken på samma gång. Men där har tydligen socialdemokratin och vi olika uppfattningar.

Herr talman! Det finns för närvarande mycket få tecken som tyder på en konjunkturuppgång i vårt land under den närmaste framtiden. Läget på arbetsmarknaden uppges visserligen ha ljusnat något. Till en del är väl detta en säsongföreteelse — trots allt börjar det ju gå mot vår — till en del beror det väl på hur man statistiskt beräknar arbetslösheten. Det råder som bekant delade meningar om vilka metoder som där skall komma till användning och vilka personer som skall räknas som arbetslösa. Det ekonomiska läget är alltså fortfarande bekymmersamt. Företagens investeringar beräknas inte öka nämnvärt. En huvuduppgift för den ekonomiska politiken måste därför vara att skapa arbetstillfällen. Samtidigt är det svårt att förutse utvecklingen för en längre tidsperiod. Med sitt beroende av utrikeshandeln är Sverige starkt känsligt för de internationella konjunkturströmningarna. En konjunkturuppgång i t.ex. Västtysk land kan därför komma att relativt snabbt förbättra situationen också i vårt land. Vi vet därför inte så mycket om läget vid nästa årsskifte. De åtgärder som vidtas i dagens läge måste därför vara sådana, att de får en tidsmässigt begränsad effekt. Av mycket stor betydelse i det ekonomiska framtidsperspektivet är omläggningen till mervärdeskatt vid årsskiftet 1968/69. Den betyder i praktiken att den nuvarande omsen på företagens investeringar försvinner. Regeringens förslag om ett tioprocentigt investeringsavdrag vid den statliga beskattningen för investeringar som sker under 1968 får i första hand ses som ett led i omläggningen till mervärdeskatt. Genom ett sådant avdrag vill man motverka att företagen skjuter upp investeringar, som de eljest skulle göra i år, till 1969 då de blir billigare genom att omsen ersättes med mervärdeskatt som får avdragas. Men investeringsskatten har genom sin konstruktion också fått en viss konjunkturpolitisk effekt. Genom att avdraget för bolagen leder till en skattebesparing av 4 procent av investeringskostnaden — 40 procent av 10 procent blir 4 procent — blir det något förmånligare för företagen att investera i år än vad det blir nästa år. Eftersom omsen är avdragsgill vid taxeringen till både statlig och kommunal inkomstskatt, betyder dess avskaffande ett förbilligande av investeringarna med bara 3 procent. Det blir alltså fördelaktigt för företagen att tidigarelägga en del investeringar, som de eljest skulle göra 1969. Inom mittenpartierna har vi ansett att det är viktigt att sätta in de konjunkturstimulerande åtgärderna på ett sådant sätt, att de kommer att verka så snabbt som möjligt. Så som regeringens förslag är utformat räcker det om företagen väntar med sina investeringsbeslut till hösten. Men då är kanske konjunkturerna på väg uppåt igen och stimulansåtgärder obehövliga eller rent av olämpliga. Det är nu — under första halvåret — som stimulansåtgärder behövs. Med tanke på detta har vi föreslagit, att det tioprocentiga investeringsavdraget skall begränsas till beställningar som görs före den 1 juli 1968, men att i gengäld omsen på investeringar i maskiner och inventarier skall avskaffas redan vid halvårsskiftet. En sådan åtgärd har i stort sett samma verkan för företagens investeringar som om mervärdeskatten hade införts den 1 juli. Det blir med vår skattekonstruktion fördelaktigt för företagen att förlägga sina investeringar till första halvåret 1968, den tid då stimulansåtgärder är mest behövliga. De företag, som inte har möjligheter att så göra, kan med något mindre fördel investera senare under året. Skillnaden i kostnad är inte av någon avsevärd betydelse — särskilt inte om man tar hänsyn till likviditetssynpunkterna — och det blir inte billigare att vänta till 1969. En begränsning av investeringsavdraget till första halvåret i kombination med avskaffandet av oms på investeringsvaror redan den 1 juli 1968 har också en annan fördel. Det finns företag som inte kan utnyttja förmånen av ett särskilt investeringsavdrag, därför att de inte kan redovisa någon vinst. Åtskilliga mindre företag hör dit. De har nytta av att omsen avskaffas redan den 1 juli. Gemensamt har oppositionspartierna gått in för att sänka det minimibelopp, på vilket investeringsavdrag får beräknas, från 5000 till 3000 kronor. Med lottens hjälp har detta förslag fått majoritet i utskottet. Socialdemokraterna reserverar sig för 5 000 kronor. De motiverar detta på följande sätt: »Normalt torde den statliga inkomstskatten för de näringsidkare, som omfattas av förslaget i propositionen, inte överstiga 40 9. Skattelättnaden vid en maskinanskaffning på 3 000 kronor med rätt till 10 2 investeringsavdrag kan med hänsyn därtill i normalfall beräknas till 120 kronör. En så relativt obetydlig skatte lättnad är enligt utskottets uppfattning inte ägnad att nämnvärt stimulera näringsidkarna till maskininvesteringar.» Till detta kan sägas att vi inom utskottsmajoriteten är av precis samma uppfattning. En skattelättnad av 120 kronor, som det blir på en investering av 3 000 kronor, är inte mycket att komma med.